Fru talman! Maria Stockhaus har frågat mig om jag är beredd att ta upp en diskussion med privata aktörer om att ta över driften av Bromma flygplats. Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har påverkat flygresandet dramatiskt. Flygtrafiken har minskat kraftigt. Redan innan pandemin såg vi ett minskat flygande. Vi befinner oss fortfarande i ett läge där framtidsutsikterna är osäkra. Både minskat flygande och covid-19 påverkar flygmarknaden, både på kort och på lång sikt. Swedavia AB har i uppdrag att bedriva flygplatsverksamhet vid de tio flygplatser som ingår i det av regeringen beslutade nationella basutbudet av flygplatser. Bolaget har vidare i uppdrag att, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen ska uppnås. Swedavia får inte utan regeringens godkännande lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen beslutade nationella basutbudet av flygplatser. Som jag nämnde för Maria Stockhaus under en interpellationsdebatt den 1 december förra året så har Swedavia AB, under rådande marknadsförutsättningar och utifrån bolagets uppdrag och affärsmässiga perspektiv, gjort en konsekvensanalys av den fortsatta driften av Bromma flygplats. Bolaget har presenterat sina slutsatser. Enligt Swedavias bedömning är det under rådande marknadsförutsättningar inte affärsmässigt motiverat att driva Bromma flygplats vidare. Konsekvenserna av Swedavias bedömning analyseras för närvarande i Regeringskansliet. Det är därför inte aktuellt att ta upp en diskussion om driftsformen för Bromma flygplats.

Fru talman! Tack, infrastrukturministern, för svaret! Regeringens hantering av Bromma är en sorglig historia. Det speglar tydligt regeringens inställning till flyget. Vi har debatterat flyget ur olika synvinklar tidigare. Det finns en sak som vi är överens om. Det är att flyget behöver ställa om. Det upprepar infrastrukturministern varje gång frågan om flyget kommer upp i debatt. Det intressanta är att flyget ställer om. Heart Aerospace AB i Göteborg är ett spännande exempel. De räknar med att ha passagerarflyg som går på el i luften 2026. Airbus är ett annat exempel. De räknar med att leverera tre olika modeller av plan som drivs med vätgas. Detta i kombination med flygbranschens egen färdplan för fossilfrihet gör att framtiden för fossilfritt flyg ser ljus ut. Tyvärr verkar regeringen helt bortse från den utveckling som är på gång, fru talman. Svenskt inrikesflyg har drabbats hårt av pandemin, och vissa regionala flygplatser saknar i dag nästan helt kommersiell trafik. Nu ser vi alla ljuset i tunneln med vaccinationerna som är på gång, men trots det finns stora frågetecken kring flygets framtid i Sverige. Frågan om Bromma är ett tydligt exempel. Regeringen ger ensidigt uppdrag till Swedavia, och det hade kunnat utformas annorlunda. Det enda som blir offentligt är två sidor; allt annat hemligstämplas. Luften gick ur svenskt inrikesflyg, och det skapades en stor osäkerhet om vad som var avsikten med detta. Arlanda har svårt att ta emot med tanke på de regler som finns för slot-tider. Mycket har vi diskuterat tidigare, men min fråga nu handlar om hur regeringen tänker agera om man ger uppdrag till Swedavia att säga upp avtalet med Stockholms stad. Om man inte gör någonting försvinner en viktig pusselbit i svensk infrastruktur, en försvunnen pusselbit som innebär att man utan utbyggnad på Arlanda riskerar resten av landets tillgång till huvudstaden. Fru talman! Nu finns det ett privat alternativ som bevisligen gör helt andra beräkningar än Swedavia och som ser en god möjlighet att driva Bromma vidare. Svaret från infrastrukturministern är att man inte ens är beredd att prata med denna part. Jag tänker läsa ett citat från en artikel: "Trots den förutspådda nedgången av flygresande efter pandemin, så är det viktigt att bibehålla resurserna med två flygplatser i vår huvudstad. Detta för att på längre sikt säkerställa tillgänglighet inom hela Sverige. Kortsiktiga beslut baserade på effekten av pandemin kan få förödande konsekvenser för de regioner som saknar snabba kommunikationer med andra färdmedel till/från Stockholm." Detta är taget från en artikel underskriven av bland andra regionstyrelsens ordförande i Kalmar, som är partikollega till infrastrukturministern. Hon pekar på vilka allvarliga konsekvenser det skulle få för hennes region om Bromma försvinner. Regionens tillgänglighet till Stockholm skulle betydligt försämras. Och det är inte bara i Kalmar man har den här oron. På många håll i Sverige där man har regionala flygplatser vars huvudsakliga trafik går till Bromma är man i dag djupt oroad över kommunikationerna till och från huvudstaden. Jag frågar infrastrukturministern: Var finns konsekvensanalysen när det gäller vad som händer med inrikesflyget om Bromma försvinner?

Fru talman! Jag gav mig in i debatten för att jag tycker att flyget är en oerhört viktig del av landets infrastruktur. Bromma har stor betydelse för landet i övrigt. Det känns lite grann som att regeringen styrs väldigt mycket av Miljöpartiets agerande när det gäller flyget. Maria Stockhaus tog upp Kalmar och den debattartikel som en partikollega till statsrådet har skrivit under. Men det finns även andra delar av landet - jag själv har rötter uppe i Norrland - som är oerhört beroende av en snabb och effektiv flygtransport ned till Stockholm. Vi har ett avlångt land som till stora delar kräver flyg. Pandemin kommer inte att vara för evigt, utan den kommer att försvinna - förhoppningsvis senare under det här året. Då kan vi återgå till lite mer normala förhållanden. Dessutom ställer flyget om, och vi kommer att få se både elflyg och flyg som går på vätgas eller någonting annat; det får framtiden utvisa. Tekniksprånget är ganska stort just nu. Att då lägga ned Bromma, som skulle kunna bli ett nav i den korta regionaltrafiken, verkar korttänkt, om man ska uttrycka sig så. Det är att inte se till möjligheterna inför framtiden. Bromma har oerhört stora möjligheter att utveckla den typen av trafik. Det är inte bara att lägga in den flygtrafik som har varit på Bromma på Arlanda. Den typ av flygmaskiner som trafikerar Bromma är lite långsammare både vid inflygning och vid start i förhållande till de maskiner som oftast trafikerar Arlanda. Där har man jetdrivna maskiner, som både är snabbare i starten och vid inflygning. Dessutom är dessa maskiner avsevärt tyngre; de ligger på 70 ton och uppåt. Det är lätt att förstå att det inte är någonting man viker åt sidan med för att kunna göra en undanmanöver, utan det finns ganska strikta inflygningsregler. Detta skapar ett annat bekymmer om vi pratar om ambulansflyg och ambulanshelikoptrar. Det sägs ju att de ska flyttas ut till Arlanda, och det fungerar bara inte i den tunga trafik som finns ute på Arlanda. Sedan blir man lite förvånad över att en utredning mörkläggs. Det finns ett privat alternativ som ser möjligheten att utveckla Bromma och driva verksamheten där ute. Men då mörkläggs det, och därför måste man ställa sig frågan: Varför? Vad är det i den här rapporten som ni inte vill ska komma upp i dagens ljus? Det privata alternativet har gjort en helt annan bedömning än Swedavia när det gäller lönsamheten ute i Bromma. De måste ha räknat på affärsmässiga grunder, och de gör bedömningen att det går att driva Bromma vidare. Jag vill gärna ha ett svar från statsrådet: Vad är det som gör att ni mörklägger rapporten? Vad är det som finns däri som inte tål dagens ljus?

Fru talman! Jag vill rikta ett särskilt tack till min kollega Maria Stockhaus, som har initierat denna debatt. Debatten om Bromma flygplats är väldigt viktig. Bromma flygplats är inte en Stockholmsfråga, utan det är en fråga som berör hela Sverige. Det är ganska störande att när Bromma diskuteras i medierna är det oftast enbart Stockholmsperspektivet som gäller. Man tycker att det räcker med en flygplats utan att ta hänsyn till behoven i resten av landet. Därför är det väldigt bra med en sådan debatt som vi har nu. Människor ska kunna ta sig till huvudstaden från små orter runt om i Sverige inom en rimlig tid. Det är något som Bromma med sin närhet till centrum erbjuder. Fortfarande är många av de stora företagens huvudkontor, de flesta myndigheter och så vidare belägna i Stockholm. Människor som bor i Skåne, eller för den delen i Norrland, ska kunna ha familj hemma och ändå kunna pendla till jobbet. Regeringen säger sig vara feministisk. Men låt oss ta unga kvinnor i yrkesverksam ålder med familj och barn som exempel. De har inget annat val nu när man bekämpar flygtransporterna. De får antingen stanna hemma eller välja att flytta till Stockholm. Och vi vet ju hur bostadssituationen ser ut i Stockholm, så det är inte så enkelt, det heller. Ministerns svar är väldigt negativt och pessimistiskt. Jag kan hålla med om att nu under pandemin är resande inte aktuellt. Men det kommer dessbättre en tid efter pandemin också. Då måste vi återstarta Sverige, och då behövs goda kommunikationer. Brommas styrka är, och har varit, att flygplatsen kan ta emot mindre plan från destinationer inom Sverige. Det finns dessutom, som nämndes tidigare, planer på att göra Bromma till en helt fossilfri flygplats. Fru talman! Nyligen publicerade myndigheten Trafikanalys en rapport som är beställd av regeringen. Jag måste säga att det är bra att regeringen visar insikt ibland. Rapporten heter Elflyg - början på en spännande resa - redovisning av ett regeringsuppdrag . Som bekant börjar spännande resor med flyg på flygplatser. I rapporten konstateras att inga nya flygplatser kommer att öppna till följd av introduktionen av elflyg, utan det är de befintliga flygplatserna som kommer att användas. Med tanke på att elflygplan är både utsläppsfria och tysta skulle Bromma passa perfekt just för den typen av trafik. Jag undrar om ministern har någon kommentar till den rapporten. Jag har också en synpunkt. Man har valt att presentera Swedavias utdrag ur en hemligstämplad rapport mitt i en pandemi, där ingenting är som det brukar. Ingenting är normalt. Man kan inte dra slutsatser under en sådan onormal tid.
Fru talman! Låt mig först till debattörerna säga att frågor om Swedavias rapport hör till statsrådet Baylans ansvarområde och Näringsdepartementet. Ni är välkomna att interpellera dit. Det vi nu debatterar rör dock Infrastrukturdepartementets ansvarsområde och flygets utveckling. Det gläder mig att både sverigedemokrater och moderater nu för tiden nämner klimatet, men man kan konstatera att så inte är fallet när det gäller den politiska praktiken. De förslag som moderater och sverigedemokrater lägger fram i Sveriges riksdag innebär en brutal slakt - så tycker jag att man ska kalla det - på anslagen för klimatomställning. Maria Stockhaus talar om en satsning på fossilfritt flyg. Men anslaget för satsning på elektrifierade transporter eller fossilfritt flyg har ju Moderaterna strukit i sina budgetalternativ. Det är under den här regeringen som vi har tagit fram satsningen på Elise, Elektrisk lufttransport i Sverige. Det är därför Vinnova och andra har stött en utveckling som gör att företag som Heart Aerospace och många andra nu har möjligheter att industrialisera och kanske utveckla elflyg i Sverige, vilket jag i allra högsta grad är optimistisk över. Det är tack vare den här regeringens initiativ som vi inte bara har en utredning om reduktionsplikt och biobränsle för flyget utan processer som är på gång för att flyget ska ställas om. Det är tack vare den här regeringen som vi har Fossilfritt Sverige, som tillsammans med flygbranschen har utvecklat ett ambitiöst program för omställning, där flyget numera är för att ställa om och ser möjligheter, inte minst i skenet av den flygskamsdebatt som fanns före pandemin, där väldigt många valde bort flyget eftersom de inte tyckte att flyget tog tillräcklig hänsyn till klimatomställningen. Nu har flyget bytt sida och inser behovet av omställning. Man inser också både de kommersiella och de industriella förutsättningarna för detta. Kvar på andra sidan finns fortfarande Moderaterna och Sverigedemokraterna med krav på slopad flygskatt och andra insatser som knappast bidrar till omställningen. Jag skulle önska att Moderaterna och Sverigedemokraterna såg potentialen i att ställa om transportsektorn och att det är genom ökade krav, differentierade start och landningsavgifter och annat som vi faktiskt klarar omställningen och ser till att svenska företag kan växa på den marknad som kommer att finnas när allt fler i världen eftersträvar hållbara och klimatneutrala produkter. Det var också därför som jag tog initiativ till det uppdrag till Trafikanalys som Boriana refererade till, det vill säga en utredning som skulle titta på förutsättningarna för elflyg. Här finns stora möjligheter. När det sedan gäller Bromma undrar jag över själva grundfrågan i sammanhanget. Som jag tolkar Moderaterna vill Bromma nu ändra och minska det nationella basutbudet. Är det Moderaternas och Sverigedemokraternas avsikt att vi ska ändra det nationella basutbudet, krympa det och privatisera en del av det? Det är ju så det ser ut i dag. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att dra stora, dramatiska slutsatser i en pandemi när flyget har minskat med 85 procent. Det är också skälet till att vi väljer att vara väldigt noggranna i de kalkyler och bedömningar vi får in, och det är också därför vi tittar noggrant inte bara på Swedavias analyser utan också på flygets aktörers olika analyser. Det är också därför denna regering har valt att införa allmän trafikplikt, extra stöd och omfattande ekonomiskt stöd till både de statliga och de regionala flygplatserna. Vi inför beredskapsflygplatser och temporära beredskapsflygplatser - jag tror att vi har 27 stycken just nu - för att upprätthålla kapaciteten i flyget i ett läge där vi behöver transportera patienter. Jag tror alltså att vi har ganska mycket på fötterna när det gäller flygets omställning, till skillnad från Moderaterna.

Fru talman! Det blev mycket klimat och miljö i infrastrukturministerns svar. För ordningens skulle vill jag bara säga att vi moderater står bakom klimatmålen när det gäller transportsektorn, med en minskning av utsläppen till 70 procent till år 2030 och att det ska bli fossilfritt till år 2045. Sedan lägger vi också 2 miljarder mer än regeringen till elektrifiering. Jag vill bara påpeka detta. Fru talman! Jag skulle vilja börja med ytterligare ett citat ur den artikel som en partikollega till infrastrukturministern har skrivit under: "Bromma Airport Group och ACR, det privata alternativ som nu visar intresse för att ta över driften av Bromma . vill göra Bomma till Sveriges första helt fossilfria flygplats. Mindre flygplanstyper bidrar till mindre miljöpåverkan. De kommande el-flygplanen är fossilfria och har långt bättre förutsättningar att flyga på Bromma än att försöka etablera sig på Arlanda." Frågan om att låta en privat aktör ta över har kommit upp endast mot bakgrund av att det finns en oro för att regeringen ska besluta att ge Swedavia i uppdrag att säga upp avtalen och därmed lämna Bromma. Detta är alltså ett alternativ till nedläggning. Om Swedavia ska vara kvar är den här diskussionen egentligen inte relevant, utan detta är en fråga som blir aktuell om Swedavia får i uppdrag att lämna Bromma. Flyget på Bromma är något helt annat än flyget på Arlanda. Det är dessutom beroende av att kunna flyga vid peaktider tidigt på morgonen och på eftermiddagen. Skulle flyget i Stockholm koncentreras till Arlanda blir det svårare för flyg från de regionala flygplatserna att få tider att landa i Stockholm. Det blir svårare för mindre flygbolag att etablera sig, och det blir svårare för mindre flygplan att hitta någonstans att starta och landa. När man befinner sig mitt i en pandemi och det finns en bransch som går på knäna är det svårt att förstå att man ger Swedavia i uppdrag att enbart titta på Bromma. Det går inte att förstå det på annat sätt än som en tydlig inriktning att det ska vara underlag för en förtida nedläggning av Bromma. Jag har respekt för att rapporten i sig hamnar hos ett annat statsråd, men vi är många som upprörs av det faktum att rapporten hålls hemlig. Det är ett odemokratiskt och mycket märkligt agerande av regeringen att man inte lägger korten på bordet. När vi nu dessutom har en kommersiell aktör som har gjort helt andra beräkningar kan jag tycka att regeringen borde ta sig en tankeställare när det gäller hur man har hanterat den här frågan. Frågan är om man kan lita på Swedavias bedömningar. Detta är ju företag som inte har en statlig ägare i ryggen. Med de risker som det innebär att gå in som privat företag på Bromma ser de ändå möjligheter att få detta att fungera rent kommersiellt. De gör sin bedömning fastän Swedavia gör en helt annan bedömning. Det vore bra om regeringen verkligen försökte ta kontakt och höra vad de ser som inte Swedavia ser. Det vore bra om vi kunde få detta på bordet. När det kommer intressenter på detta sätt tycker jag att regeringen åtminstone skulle vara intresserad av att prata med dem. Den dag man stänger Bromma är det ett oåterkalleligt beslut. Det går inte att starta en citynära flygplats igen när man väl har grävt upp landningsbanan. Jag är fortfarande förundrad över att regeringen så tydligt säger att man inte ens är intresserad av att diskutera med någon annan om att ta över driften av Bromma. Jag tycker att det vore självklart att göra det i det läge vi nu befinner oss i. Det kommer tydliga signaler från resten av Sverige, till och med från partikollegor till infrastrukturministern, om att Bromma är viktigt för hela Sverige. Det är inte en Stockholmsfråga, utan den är viktig för inrikesflyget och för hela Sverige.

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det händer då och då i olika debatter att statsrådet säger att jag är teknikfientlig. Men nu blev det lite tvärtom. Här har man alla möjligheter i världen att skapa en fossilfri flygplats och utveckla de korta regionala flygningarna med fossilfria maskiner, och så väljer man i stället att diskutera att lägga ned Bromma. Det blir väldigt bakvänt. Jag var i USA förra året och tittade på en flygmaskin. Den var liten - det var bara sex platser. Motorn till den maskinen var inte större än att den hade kunnat ligga på bordet framför mig. Men det var ett elflyg. Tekniksprånget är alltså stort just nu, och det går snabbt. Det kommer inte att dröja länge innan vi ser eldrivna flygmaskiner eller, för den delen, vätgasdrivna flygmaskiner i kommersiell drift. Att då ha plockat bort Bromma som ett alternativ i den regionala trafiken - Bromma flygplats är viktig för hela landets infrastruktur - är bakåtsträvande. Dessutom är det ungefär 1 100 ambulansflygningar på Bromma årligen. Patienter flygs in från hela landet till specialistvård på Karolinska i Huddinge och Södersjukhuset och så vidare. De använder flygplatsen som bas för sin bränslepåfyllning. Även den verksamheten kommer att drabbas. Det kommer att leda till att människor inte får den vård de behöver, och människor kan dö på grund av att de inte får snabba och effektiva transporter. Då är frågan: Är regeringen beredd att ta bort 1 100 ambulanstransporter från Bromma?

Fru talman! Ministern berömmer sig för införandet av flygskatten som en miljöåtgärd. Det är helt fel, för pengar som flygföretagen skulle ha använt för att utveckla fossilfria tekniker och bränslen gick i stället till att hålla konkurrenskraftiga priser. Införandet av flygskatten var verkligen kontraproduktivt. På tal om slöseri med resurser, som regeringen brukar vara expert på: Swedavia har investerat 1,7 miljarder i att bygga ut Bromma. Därtill kommer investeringar runt om flygplatsen i hotell, konferensanläggningar och affärer. Det blir en enorm kapitalförstörelse om Bromma läggs ned. Man kan faktiskt jämföra nedläggningen av Bromma med nedläggningen av Barsebäck och också Ringhals 1, där befintlig infrastruktur för elförsörjning lades ned på helt felaktiga grunder. Nu får vi hantera konsekvenserna med elbrist och import av kolkraft från Polen, Litauen och så vidare. Så mycket är det med regeringens miljövänliga politik. Vi moderater vill satsa på kärnkraft, som ger ren och fossilfri energi.
Fru talman och interpellanten! Jag blir lite tagen när jag hör riksdagsledamoten från Moderaterna säga att det vore bättre att ha kvar både Bromma och Barsebäck. Jag tror att väldigt många som arbetar på Bromma och med utveckling av svenskt flyg inte ser riktigt så optimistiskt på den liknelsen. Men det kanske är ett tecken på var Moderaterna nu står. I sin brist på framtidstro greppar man gammal teknik - fossilsamhället och kärnkraftssamhället - i stället för att se möjligheten till elektrifiering av transportsektorn eller till biodrivmedel. Det handlar om att på allvar ställa om transportsektorn. Det är det vi håller på att göra. Där är Sverige världsledande. Vi leder utvecklingen. Jag var, tillsammans med prins Daniel, med när Heart Aerospace presenterade motorn till ett 19-personersplan som ska drivas med el. Det kan industriellt bli en otroligt viktig verksamhet framöver. Jag är inte riktigt lika säker på att 19personersplan kommer att vara en stor del av den svenska marknaden. Men industriellt och i världen är det en väldigt viktig framgång. På samma sätt gläds jag åt att det nu finns ett starkt engagemang för ökad biodrivmedelsproduktion, så att biodrivmedel kan användas till flyget och flygets omställning i takt med att vi elektrifierar vägtransporterna. Det är en flygbransch som inte minst tack vare de processer vi haft med Fossilfritt Sverige nu vill ställa om. Kvar på perrongen står Moderaterna och Sverigedemokraterna. De ropar fortfarande på sänkt flygskatt eller på andra gamla insatser för att rädda någonting som inte längre är aktuellt. I dessa tider när miljontals människor världen över, inte bara Greta Thunberg, har demonstrerat sin oro och rädsla för klimatförändringarna och när världens ledande experter säger att vi måste ställa om står Moderaterna och Sverigedemokraterna och tänker och tycker någonting helt annat. De föreslår ordentliga besparingar på klimatanslagen. Jag tycker fortfarande att det är anmärkningsvärt. När det gäller inte minst Bromma flygplats noterar jag att Maria Stockhaus inte svarar på grundfrågan: Vill Moderaterna minska det nationella basutbudet? Det är den grundfråga det handlar om. Vill man inte det? Det är Swedavia som har i uppdrag att driva det nationella basutbudet. Vill man minska det nationella och privatisera basutbudet? Det är en grundfråga som Moderaterna måste svara på. I ett läge där flyget är satt under väldigt hård press och där det är en radikal minskning av flygtransporterna har vi från regeringens sida snarare gått in och stöttat både infrastrukturen och flygets aktörer med kreditgarantier och med lånemöjligheter. Dessutom har vi gett stöd till både regionala flygplatser och statliga flygplatser. Men i det läget - och det tycker jag är förståeligt - visar också Swedavia att det är tufft ekonomiskt för Swedavia att bedriva verksamheter på flera ställen där det inte finns någon fungerande flygverksamhet. Det är därför man har sagt att det inte finns kommersiella förutsättningar att driva Bromma vidare. Jag noterar att Bra, den stora aktören på Bromma, har sagt att man kan se förutsättningar för att i stället samlas kring Arlanda och där få en större bas för inrikesflyget. Det är den typen av diskussion vi måste föra. Hur ska förutsättningarna för en väl fungerande infrastruktur för flyget se ut framöver? Men jag noterar att Moderaterna i stället stannar vid frågan om hur privata aktörer ska gå in och ta del av det nationella eller statliga utbudet av flygplatser. Framför allt ser man inte möjligheten till omställning av flyget, utan man kramar gammal teknik. Från regeringens sida är det solklart. Flyget behövs, men flyget behöver ställa om. Det har varit mitt budskap tidigare, och det är mitt budskap här i dag.

Fru talman! Tomas Eneroths fråga om basutbudet ter sig något märklig, eftersom regeringen har bett Swedavia att ta fram ett underlag för att stänga Bromma i förtid. Man minskar ju basutbudet om man säger till Swedavia att säga upp avtalet. Det vi säger är: Om detta skulle ske är vi beredda att titta på om det finns någon annan som vill driva flygplatsen vidare. Vi tror nämligen att Bromma behöver finnas kvar åtminstone till 2038. Frågan är alltså väldigt märkligt ställd med tanke på att regeringen är på väg att minska basutbudet genom att stänga Bromma i förtid. Detta är väldigt fascinerande. Vi pratar väldigt mycket, egentligen oavsett vilken debatt det är, om att pandemin har slagit hårt mot flyget. Så är det absolut. Våra resvanor kommer att förändras efter pandemin - ja, det tror väl alla. Jag tror att vi är väldigt övertygade om att det kommer att bli så. Men det intressanta är att det alltid bara är flygresorna som ska minska, inte tågresorna. Det är självklart att affärsresandet med tåg också kommer att minska. Dagsresorna tur och retur till Göteborg och Malmö kommer också att bli färre. Ändå tänker man gå vidare med 300-400 miljarder till höghastighetsbanor. Det är ganska intressant. Man är inte beredd att ta hänsyn till pandemin när det gäller tåget, men man är snabb med att utnyttja pandemins konsekvenser för att slå till mot flyget. Det är ett väldigt märkligt agerande, kan jag tycka. Infrastrukturministern är väldigt stolt över Heart Aerospace och det som händer med den utvecklingen. Jag var också med i Göteborg, och det var fascinerande att se utvecklingen samt hur snabbt det har gått. Men ska de ha en chans måste de ha en marknad att starta på, och då behövs det flygplatser. Bromma behövs som flygplats för regionalflyget. Bromma behövs för att de som flyger från regionala flygplatser ute i landet ska ha någonstans att landa. Det är på de flyglinjerna som elflyget kommer att kunna starta upp, men finns det ingen flygplats i Stockholm som kan ta emot det är den marknaden dödsdömd. Det vore väldigt sorgligt.
Fru talman! Tack för engagemanget, Maria Stockhaus! Vi börjar med elflyget. Jag vill ändå säga att jag tycker att det är en otroligt intressant utveckling. Efter att ha sett att elbilar och biodrivmedeldrivna bilar faktiskt har kunnat gynnas på marknaden genom differentierad beskattning arbetar vi nu med differentierade start och landningsavgifter. Men vi arbetar också internationellt för att ändra beskattningen av flyget. I dag är flygskatten en biljettskatt, men med en miljödifferentiering skulle det kunna innebära möjligheten att premiera till exempel elflyg eller flygbolag som väljer att ha en större andel biodrivmedel. På det sättet puttar vi marknaden i rätt riktning. Det Moderaterna säger är att man ska slopa skatten. Ni tänker ju inte styra, Maria Stockhaus. Ni missar chansen. Här finns utmärkta verktyg som har visat sig fungera på vägfordonen, och rimligtvis borde de kunna fungera även på flyget. Det handlar om att hitta ekonomiska styrmedel så att marknaden kan ställa om, och det är det aktörerna i Sverige har förstått. Flygindustrin tillsammans med flygets operatörer har tagit fram ett gemensamt program, med processledning av Fossilfritt Sverige, och nu är man framme och ställer om - tack vare tydliga signaler från regeringen om att flyget behövs. Sverige är ett exportberoende industriland. Vi är ett stort och avlångt land, och vi behöver verkligen flyget. Det flyg vi har ska dock klara en omställning eftersom hela transportsektorn måste minska sin klimatpåverkan. Jag tror att det är viktigt att inte minst Moderaterna, som av tradition ändå har haft nära kontakter med näringslivet gällande näringslivets utveckling tidigare, nu deltar i arbetet och uppgraderar de instrument vi kan ha för att styra den industriella utvecklingen till mer klimatsmarta transporter. Jag hoppas och tror att vi ska kunna enas i den typen av diskussioner framöver. Sedan får vi återkomma till hur flygplatsstrukturen ser ut framöver. Mitt i en pandemi är det inte alldeles enkelt att avgöra detta.